Herr talman! Vi har nu talat om pensioner under rätt stor del av denna dag. I långa stycken är vi ganska överens, bl.a. om vad som kan kallas det nordiska systemet, nämligen att man har en grundläggande trygghet, en folkpension som utgår lika för alla, oavsett om man har haft förvärvsarbete eller ej. En sådan form av grundtrygghet finns alltså endast i de nordiska länderna, Nederländerna och Canada. Men sedan skiljer sig vår syn ganska väsentligt. Orsaken till att det i detta betänkande inte finns förslag om några större förändringar är naturligtvis att pensionssystemet har utretts under några år. 1990. De analyser och förslag som där lämnats är nu ute på remiss och skall sedan beredas. Margit Gennser, som för ett par timmar sedan trodde att jag nedvärderade hennes analytiska inlägg här, måste på något vis ha missuppfattat mitt minspel. Jag tyckte att det var ganska intressant att lyssna men jag hade möjligen hunnit bli litet trött i huvudet efter hela dagen, så att mitt minspel gav ett intryck av att jag var uttröttat av hennes inlägg. Men så var inte alls fallet. När det gäller de analyser som Margit Gennser här gör, måste man tillägga att i analyserna ingår också en politisk värdering. Det är inte enbart ekonomiska slutsatser som ligger till grund för besluten om sociala välfärdssystem, och det är det naturligtvis inte heller när det gäller pensionerna. Det tycker jag har framgått ganska tydligt när vi här har hört inläggen av Karin Israelsson och Margit Gennser. Även från folkpartihåll gjordes ett inlägg beträffande centerns system till ny tilläggspension. Det är alltså ganska olika förslag som framläggs. Jag vill främst rikta mig till centerpartiet. Det har sagts tidigare, men jag vill också påpeka att centerpartiets förslag innebär att bostadstillägget är inlagt i vad man kallar grundtryggheten. Alltså gynnar det pensionärer med låga boendekostnader men också med kapitalinkomster eller andra sidoinkomster, framför pensionärer som bor till normala kostnader i en storstad och som inte har någon förmögenhet. Det är en klar profil i det förslaget som gör, tycker jag, att man inte enbart kan tala om att det är ett kvinnovänligt system. Det handlar om en fördelning av pengar som vi socialdemokrater inte är intresserade av att ställa upp på. Gemensamt för moderaternas och centerns förslag är såvitt jag förstår att ATP minskar i betydelse i dessa system. I centerns förslag är det bara inkomster mellan 4,5 och 7,5 basbelopp som i fortsättningen skall ligga till grund för ATP. I moderaternas är golvet något lägre, om jag har förstått det hela rätt. Det är ju faktiskt så i båda förslagen att den som är låginkomsttagare eller som arbetar deltid under en längre period inte har någon större utdelning ekonomiskt i sin pension av detta arbete, jämfört med den som kanske inte har arbetat alls. Det är också någonting som skiljer oss från moderaterna och centern -- ideologiskt tydligen -- att enligt deras förslag minskar ATP i betydelse i pensionssystemet. I pensionsberedningen diskuterades flera olika modeller för att förenkla och för att sammanfoga ATP och folkpensioneringen på ett bättre sätt, för att få ett enhetligare och mera lättöverskådligt system. En av modellerna är den som centern förespråkar och som vi har analyserat något. En annan modell, som majoriteten i pensionsberedningen har funnit intressant, innebär att man i stället stärker ATP i pensionssystemet. De här modellerna finns med i vår redovisning i slutbetänkandet och blir naturligtvis föremål för yttrande i remissomgången. Jag skulle vilja kommentera vad Margit Gennser sade om att ATP är ett fördelningssystem. Margit Gennser sade att det är inte att undra på att förtidspensionärerna ökar i antal, för efter 15 års arbete lönar det sig att gå i pension. Detta har varken utskottet eller pensionsberedningen egentligen dragit någon slutsats av, enligt Margit Gennsers uttalande här. Jag vill säga att åtminstone i det stora betänkandet, men jag tror även i något tidigare betänkande har pensionsberedningen tagit upp just ökningen av förtidspensioneringen och den faktiska sänkningen av pensionsåldern under senare år beroende på ökningen av förtidspensioneringen. Men vi har inte dragit den slutsatsen att förtidspension utgår i ökad omfattning beroende på att den enskilda personen kan anse att det är lönande att söka pension, utan vi har dragit den slutsatsen att utslagningen från arbetslivet är alldeles för stor. Därför måste vi med olika medel försöka motverka den tilltagande förtidspensioneringen, och förslag om detta kommer nu i rehabiliteringspropositionen. Så olika slutsatser kan man alltså dra av samma fenomen. Därför tror jag inte att Margit Gennser skall säga att moderaterna är bäst på att göra analyser av våra försäkringssystem. När det gäller förtidspensioneringen tycker jag att där märks tydligt fördelen med ett fördelningssystem, nämligen att vi har möjlighet till antagandepoäng för den som skadar sig mycket svårt i unga år och som därför inte kan gå tillbaka i förvärvslivet. Så skall jag ägna mig något åt vad som har sagts från talarstolen före mig i detta ämne. Särskilda pensionstillägget har många talat om. Om jag inte hörde fel, tyckte jag att Margit Gennser sade att systemet som beslöts att gälla retroaktivt gäller från 1962. Varför inte från 1960, när ATP inrättades? undrade hon. Systemet är retroaktivt från 1964, och det finns en mycket klar beskrivning till varför det gäller fr.o.m. det året. Vårdbidraget, som tidigare utgick i form av invaliditetsersättning, ändrades nämligen så att det fr.o.m. 1973 kom att bli pensionsgrundande. Under tiden 1964--1973 var alltså inte detta bidrag pensionsgrundande, och därför gäller nu pensionstillägget fr.o.m. 1964. Flera har talat om systemet med pensionstillägg, och jag vill därför uppehålla mig litet grand kring detta. Vi vet att den reformen trädde i kraft efter en mycket kort beredning. Det sades också att reformen skulle vara starkt begränsad, därför att den skall gälla just de föräldrar som beroende på tidigare socialförsäkringssystem inte haft möjlighet att tjäna in ATP och inte heller har kunnat gå ut i arbete. Eftersom ytterst få har kunnat få den här formen av ATP-poäng, har vi skrivit i vårt betänkande: ''Utskottet ser emellertid inte något hinder för att man inom de angivna ramarna tillämpar förarbetena på det sätt som är förmånligast för den enskilde.'' Vi har alltså uttryckt en mening där. Därtill har vi fått klart för oss att riksförsäkringsverket samlar in de uppgifter som nu finns på försäkringskassorna, sedan denna reform varit i kraft en mycket kort tid. Vi har därmed inte på grund av motionerna som nu finns varit beredda att lägga fram förslag till någon förändring, utan vi tycker att det är viktigt att få ett bra underlag från riksförsäkringsverket. Men det finns ju möjlighet att ta upp detta vid ett senare tillfälle, och jag tror att det kommer att bli nödvändigt, så som reformen har fungerat. Margó Ingvardssons inlägg handlade till en rätt stor del om basbeloppet. Den åsikt som Margó Ingvardsson framförde här är jag också beredd att ställa mig bakom. Vi har inte principiellt tyckt att det är ett bra sätt att förändra basbeloppet, men i detta fall fanns det ingen annan möjlighet om konsekvenserna inte skulle bli helt snedvridna vid omläggningen av skattesystemet. Därför gick kompensationen -- genom ett höjt pensionstillskott -- särskilt till de pensionärer som inte kom i åtnjutande av en skattesänkning. Själva principen har vi nog alla i riksdagens kammare vänt oss emot tidigare. Det är inte med någon större glädje som vi har ställt oss bakom denna förändring. Det var en möjlighet att få ett bra förslag som anknöt till omläggningen av skatterna. Sambandet mellan priser och pensioner är naturligtvis en viktig princip. När det sedan gäller en utredning om förändrat KBT efter det beslut som vi har tagit i dag, dvs. ett KBT för framtiden, aviseras en sådan utredning i propositionen. Den lämnade förslag till ett särskilt KBT. Man skall göra en förutsättningslös översyn av KBT i framtiden eftersom det beslut som vi har fattat i dag är av kortvarig karaktär. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande, avsnitt IV.